Herr talman! Här har en lång rad motionärer varit uppe, representanter för olika län. Älvsborgs län har representerats av herr Ernulf, Kristianstads län har representerats av herr Henmark, Jönköpings län av herr Magnusson i Nennesholm och fröken Hörlén och slutligen var herr Åkerlind uppe, som representant för Stockholms län. Samtliga har fört fram krav på ökade väganslag till olika vägprojekt i respektive län. Jag vill, herr talman, inte ifrågasätta angelägenheten av de vägbyggnadsprojekt som man här så varmt har talat för.

Orsaken till detta försökte jag klargöra i samband med ett replikskifte som jag hade med herr Hagberg. Det gällde då en vägsträckning uppe i Kopparbergs län. Upprättande av flerårsplaner och långtidsplaner är en uppgift som har lagts på kommunerna och på länsstyrelserna för att sedan gå vidare till vägverket. Först om länsstyrelserna och vägverket inte är överens så går frågan till Kungl. Maj:t. I utskottet har vi den alldeles bestämda uppfattningen att denna beredning är den bästa. Det är ett decentraliserat beslutsfattande som man i så många sammanhang talar varmt för. Vi — liksom vår föregångare, statsutskottets fjärde avdelning — behandlar därför de här regionala motionerna på detta sätt. Jag har klart för mig att många av riksdagens ledamöter vet om detta. Jag diskuterade nyligen med en motionär som sade att visst vet vi om att riksdagen inte kan gå in och fatta beslut i enskilda vägprojekt, men jag borde väl ändå förstå att det här opinionsmässigt betyder mycket. Han fick, sade han, en tvåspaltare hemma i sin lokaltidning. Det är väl detta som är bakgrunden till att det kommer så många motioner här. Utskottet har alltså yrkat avslag på dessa motioner. Sedan vill jag bara slutligen säga några ord till herr Åkerlind. Han pekar på att man drar ner anslagen i Stockholms län. Då skall man ha klart för sig att i en sådan här storstadsregion som Stockholms län blir det toppar vissa år vid färdigställande av t.ex. tunnelbanor. Det är ju otänkbart att ständigt och jämt ha anslagen på en viss nivå. Därför är det inte riktigt att föra ett sådant resonemang som herr Åkerlind gjorde här. Det är alltså i verkligheten inte fråga om att man drar ner anslagen till Stockholms län. Vissa tidpunkter är det kostnadskrävande projekt som är på gång, och då höjer man anslagen. Herr talman! Med detta mitt sista inlägg ber jag ännu en gång att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Det anförande som jag höll och som gällde Kristianstads län rörde närmast prioriteringen av det anslag som vägverket hade anvisat. Jag påvisade där att trafikutskottet förra året hade sagt i sitt betänkande, att man vid prioritering inom ett län måste ta hänsyn till länets regionalpolitiska och näringspolitiska förhållanden. Jag påpekade samtidigt att en flerårsplan som är uppgjord efter detta beslut och som nu är fastställd lägger hela investeringen på riksvägar på ett par Europavägar, som löper genom länets ena hörn. Detta tillgodoser icke länets regionalpolitiska eller näringspolitiska behov. Det är visserligen sant att länsstyrelsen har — jag höll på att säga motvilligt — rättat sig efter vägverkets direktiv, men samtidigt har länsstyrelsen både i skrift och — tror jag — genom personlig uppvaktning sagt att detta inte är bra, att det inte räcker. Man får väl ha respekt för att en länsstyrelse i möjligaste mån vill ställa sig så att man inte kommer i direkt motsättning mot vägverket. Mot bakgrunden av trafikutskottets uttalande förra året står alltså detta faktum, att de nu uppgjorda planerna leder till att hela länets nät av riksvägar är ställda utan någon utbyggnad under den närmaste femårsperioden.
Herr talman! Jag sade inte, herr Hugosson, på något ställe i mitt anförande att jag kritiserade länets vägmyndigheter för deras prioritering av vägarbetena och vägförbättringarna. Jag sade att de gjorde så gott de kunde, och att jag inte på något sätt kunde anklaga dem. De hade fått för litet pengar och kunde inte göra mer än vad som skett. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 1a som innebär att vägförvaltningarna i länen får ytterligare medel så att de får större möjligheter att verka inom respektive län.

Herr talman! Herr Hugosson säger, om jag uppfattade honom rätt, att utskottet inte behandlar regionala motioner. Det är märkligt, ty alla motioner skall väl sakbehandlas, såvitt jag förstår. Herr Hugosson nämner att det finns toppar i tunnelbanebyggena. Jag har inte talat om tunnelbanebyggena, utan jag har talat om anslagen till byggande av riksvägar och länsvägar. De siffror som jag läste upp visar att det kommer att ske en nedskärning med 27 miljoner kronor för Stockholms län när det gäller länsvägar. På s. 63 i propositionen anförs följande: ”Bortsett från Stockholms län, inom vilket byggandet av länsvägar beräknas minska med ca 27 miljoner kronor mellan åren 1973 och 1974, innebär fördelningen att byggandet av länsvägar för landet i övrigt ökar med ca 12 miljoner kronor.” Herr Hugosson, detta har ingenting med tunnelbanor att göra. Jag vill bara konstatera att det här är fråga om en nedskärning för Stockholms län både när det gäller länsvägar och när det gäller riksvägar — det kan vi inte komma ifrån.
Herr talman! Jag vill ännu en gång slå fast att vi i trafikutskottet är fullständigt ense om och anser att det är länsstyrelserna ute i landet som skall göra olika prioriteringar inom ramen för de anslag som tilldelas länen och att detta inte är en uppgift för riksdagen. Det var detta som var grunden för mitt uttalande, herr Åkerlind.
Herr talman! Herr Hugosson, jag tycker att det är en uppgift för trafikutskottet och riksdagen att uttala sig om vad som står i propositionen. De 27 miljoner som jag talar om är nämnda i propositionen.

Herr talman! Det är enligt min uppfattning inget tvivel om att informationsverksamheten är en stor och viktig del av det problemkomplex som trafiksäkerhetsfrågorna utgör. Undersökningar har visat att det brister en hel del i bilisternas kunskaper beträffande trafikmärken och trafikregler. Många personer innehar körkort trots att de sällan kör i trafiken. Kunskaperna blir givetvis därefter. Drastiska exempel på hur det kan ligga till i det hänseendet redovisades i Aftonbladet den 16 mars efter en test som tidningen tillsammans med trafiksäkerhetsverket utfört. För de människor som kör bil mera sällan måste en ständig informationsverksamhet vara mycket värdefull. Men givetvis är den också värdefull för andra bilister. Särskilt påtagligt har informationen verkat när det gäller bilbältesanvändningen men också vid användningen av reflexer. Den informationsverksamhet som bedrivs av trafiksäkerhetsverket siktar ju till att öka allmänhetens kunskaper om trafik och trafikregler och ge rekommendationer om uppträdandet i trafiken. Informationen sprids med hjälp av massmedia samt genom kursverksamhet och via trafiksäkerhetskommittéer, organisationer m.m. Under de närmaste åren kommer trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet att koncentreras på fortbildning av trafikanter. Meningen är att 1974 skall bli ett kunskapens år då trafikanter av olika slag skall intresseras att delta i fortbildning och låta testa sina kunskaper i trafik. Trafiksäkerhetsinformationen i skolan måste intensifieras liksom stödet åt det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Trots att olyckssiffrorna visar en nedåtgående tendens, särskilt om man ser dem i relation till det ökade antalet bilar, är de fortfarande tillräckligt fruktansvärda för att klargöra vikten av ett intensivt trafiksäkerhetsarbete. Varje år dödas över 1 000 personer i trafiken. Under 1960-talet omkom 12 007 personer i vägtrafiken. De relativt gynnsamma siffrorna för 1970-talets början får inte förleda oss att tro att allting ordnar sig utan kraftfulla åtgärder. På trafiksäkerhetsverket anser man sig ha klara belägg för att folk använder säkerhetsbälte i större omfattning nu än tidigare. Man tror därvid att den intensiva information man gått ut med gett resultat. Siffrorna för dödade fotgängare har också minskat, och det bör ju tyda på att informationsverksamheten även här har verkat. Mot den här bakgrunden har vi yrkat på ett högre anslag än vad som föreslås i statsverkspropositionen till informationsverksamheten i trafiksäkerhetsverkets regi. Ett bifall till vårt förslag skulle i sak innebära att trafiksäkerhetsverket skulle få vad det begärt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4.
Herr talman! Trafikutskottet har med tillfredsställelse noterat de anslagshöjningar som Kungl. Maj:t föreslår i årets statsverksproposition när det gäller trafiksäkerhetsfrågor. Men höjningarna är helt otillräckliga när det gäller att vidta verksamma åtgärder mot trafikolyckorna. Anledningen till att utskottet nu nöjt sig med att tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag är det meddelande som departementschefen lämnar i statsverkspropositionen enligt vilket han under våren kommer att tillsätta den arbetsgrupp för trafiksäkerhetsfrågor som riksdagen begärde förra året. Departementschefen nämner den promemoria med förslag till målsättning för arbetet för ökad trafiksäkerhet som avlämnades av den tidigare chefen för trafiksäkerhetsverket generaldirektör Lars Skiöld. Denna promemoria har nu varit föremål för remissbehandling, och departementschefen säger att det i anslutning till bearbetningen av remissmaterialet kommer att övervägas i vilken utsträckning trafiksäkerhetsverkets förslag kan tjäna som underlag för arbetet i denna arbetsgrupp. Vi har givetvis till årets riksdag fått ett mycket stort antal motioner i trafiksäkerhetsfrågor. Av arbetstekniska skäl har utskottet varit nödsakat att uppskjuta behandlingen av dessa motioner till höstriksdagen, då vi alltså får den stora trafiksäkerhetspolitiska debatten. Men eftersom departementschefen avser att tillsätta arbetsgruppen skulle jag dels vilja understryka vikten av att den kommer till stånd snart, dels vilja säga att den negativa behandling som Lars Skiölds promemoria fått av remissinstanserna inte bör föranleda att man helt lägger den åt sidan.

Gruppen bör undan för undan lägga fram detaljförslag, så att vi kan få till stånd verksamma åtgärder. En sak som jag tycker är mycket värdefull i den Skiöldska promemorian är att man utgår från en kvantitativt angiven målsättning när det gäller att minska trafikolyckorna.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

Herr talman! I motionen 1358 till årets riksdag har yrkats att lotsskyldighet i princip alltid skall föreligga för fartyg som trafikerar svenska kustvatten, kanaler och insjöar. Vi har i motionen anfört att undantag härifrån i vissa fall kan vara motiverade men att sådana undantag då skall preciseras. Vi har också givit exempel på tänkbara undantag. Nu gällande bestämmelser regleras i lotsoch fyrkungörelsen av år 1970 — SFS 698 — som i princip föreskriver lotsfrihet. Enligt 5 § i denna kungörelse kan Kungl. Maj:t med hänsyn till rikets säkerhet eller av andra skäl föreskriva skyldighet att anlita lots. Så har också skett i viss utsträckning beträffande tankoch bulkfartyg med farliga laster. Men enligt sjöfartsverkets meddelande nr 22 år 1971 ges det också möjligheter till dispens från denna skyldighet. 1970 års beslut att upphäva lotsplikten måste ses som en liberalisering för rederierna som ger dessa ytterligare ekonomisk vinst. Detta sker på bekostnad av säkerheten för de ombordanställda. Dessutom utgör nu rådande förhållanden väsentligt större miljörisker, eftersom riskerna för haverier helt naturligt ökar. Vi betraktar beslutet som mycket olyckligt. Det har visat sig att vissa rederier t.o.m. försöker övertala fartygsbefäl att avstå från att anlita lots där man tidigare ansåg det absolut nödvändigt. Många rederier — och då speciellt de mindre rederierna — försöker att klara sig helt utan lots. Sjöfolkets säkerhet sätts således på spel för att redarna på det sättet skall kunna göra sig en ekonomisk vinning. Det är skrämmande att en grupp människor av de rikaste bland de rika i detta samhälle ges möjlighet att ytterligare berika sig genom att spara några tusenlappar på varje resa som företas utan att anlita lots, samtidigt som detta innebär ökade risker för både människoliv och miljökatastrofer längs landets kuster. Det har t.o.m. förekommit att rederier mutat fartygsbefälhavare att avstå från anlitande av lots, där man tidigare ansett detta vara nödvändigt. Befälhavaren har, utöver den lön som har utgått, fått en viss extra ersättning, om han har avstått från att anlita lots. Som exempel på det kan nämnas — och det har nämnts tidigare i kammaren i en annan debatt — att sträckan mellan Pater Noster och Vallhamn utan lots ger befälhavaren en extra inkomst på 100 kronor vid varje tillfälle. Storfinansen och dess medlöpare har aldrig tvekat när det gäller valet mellan lönarbetarnas liv och säkerhet och sina egna profiter. Vi kan heller inte räkna med någon moralisk upprustning i dessa kretsar. Redarna kommer alltid att i första hand se till sina profiter, och de kommer alltid också att sträva efter att öka dessa. Människor med sådan moral kan inte ges några förmåner av det slag som nu har skett. Därför bör lotsfriheten, som riksdagen fattade beslut om 1970, upphöra. Utskottsmajoriteten har i sitt betänkande hänvisat till att sjöfartsverket har för avsikt att utöka lotsplikten med stöd av 5 § i lotsoch fyrkungörelsen. Därmed anser utskottsmajoriteten att motionärernas yrkande i stort sett skulle vara tillgodosett. Som motionär kan jag inte instämma i denna mening. Med vetskap om att sjöfartsverket har gjort framställning om en utvidgning av lotsplikten och att vissa torrlastfartyg även skulle omfattas med hänsyn till farliga laster etc. låter det kanske bestickande, och många tycker kanske att det skulle räcka med detta. Men som vanligt har sjöfartsverket redan i sin hemställan poängterat att dispens från den föreslagna skärpningen naturligtvis skall få förekomma. Vad vi som motionärer vill ha till stånd är en obligatorisk lotsplikt och att det inte skall vara sjöfartsverkets sak att lämna dispens. De undantag som kan tänkas förekomma skall i kungörelse preciseras. Det blir således ett omvänt förhållande mot vad som nu råder. En annan väsentlig fråga är att det för närvarande är ytterst svårt att rekrytera behörigt sjöbefäl på grund av alltför dåliga anställningsförhållanden. För närvarande är det inte mindre än 17 procent av sjöbefälet som inte har erforderlig behörighet. Detta är en uppgift som lämnats av Fartygsbefälsföreningen de senaste dagarna. Detta understryker ytterligare vikten av att lotsplikten skärps. Herr talman! Sjöfolkets säkerhet och trygghet måste gå före redarnas profitintressen. Det kan inte accepteras att besparingar görs på bekostnad av säkerheten för de ombordanställda. Med hänvisning till vad som anförts i motionen och vad jag nu sagt yrkar jag bifall till reservationen 5 av kamrat Magnusson i Kristinehamn.

Herr talman! Under en tidigare punkt i detta betänkande tog jag upp ett par trafiksäkerhetsfrågor på land. Nu gäller det en trafiksäkerhetsfråga till sjöss, nämligen skyldigheten att anlita lots. I likhet med föregående talare vill jag ta upp den frågan. Sedan lotsoch fyrkungörelsen om i princip allmän lotsfrihet antogs 1970, har det visat sig att frågan om en ökad skyldighet att anlita lots kanske bör prövas på nytt. Sjöfartsverket har gjort framställning till Kungl. Maj:t i den riktningen nu. Den bestämmelse som utfärdats beträffande skyldigheten att anlita lots i fråga om vissa tankfartyg med last av råolja och liknande samt med allmänfarlig last i bulk finner jag angelägen med tanke på de stora miljöoch säkerhetsrisker, som en grundstötning eller annat slag av olycka skulle kunna medföra. Sedan allt flera fartygschefer börjat avstå från att anlita lots, måste lotsarnas antal skäras ned, och risken är — som jag ser saken — att många av de yngre, välutbildade lotsarna söker annat arbete och ej finns att tillgå vid ett eventuellt ökat behov. Det erforderliga antalet anställda lotsar är givetvis svårare att bestämma med den ordning som nu gäller, dvs. när frågan om huruvida lots skall anlitas eller ej oftast läggs i händerna på fartygets kapten eller vederbörande fartygs ägare. Det stora antalet större tankfartyg i våra farvatten och framför allt de många utländska fartyg med utländskt befäl som inte känner våra farvatten eller våra allt starkare krav på miljöskydd måste medföra ökad lotsplikt. Därför har jag, herr talman, velat framlägga dessa synpunkter på problemen. En jämnare arbetsfördelning liksom även arbetstid är givetvis önskvärd, men svårigheterna att i dag uppnå detta får inte undanskymma vikten av god lotsberedskap. Utskottet förutsätter i sitt betänkande att utvecklingen på området följs och att i anledning härav eventuellt erforderliga åtgärder vidtas. Även om jag kan ge herr Hallgren rätt i en hel del av vad han har sagt, ser jag utskottets skrivning som positiv i mitt syfte. Detta ger mig för dagen inte anledning till något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Nuvarande regler för fartyg att nyttja lotsar i svenska farvatten baseras på ett beslut enligt propositionen 119 år 1970 och i anslutning därtill dåvarande statsutskottets förslag, som bifölls av riksdagen. Tidigare fanns ingen skyldighet för fartyg att anlita lotsar. Från utrikes ort kommande och till utrikes ort avgående fartyg var lotspliktiga, men härmed menades att fartyget måste erlägga lotspengar vare sig det hade lots eller inte. Gick fartyget utan lots, erlades dock endast halva avgiften. Inrikes fartyg var helt befriade från lotsplikt. Beslutet från 1970 har resulterat i att vi nu för vissa fartyg — beroende på lasten — i vissa områden har en straffsanktionerad lotsskyldighet. Sålunda är för närvarande alla fartyg med last i bulk av s.k. farliga kemikalier enligt en lång, specificerad förteckning absolut skyldiga att anlita lots i leder i svenskt inre farvatten samt i Mälaren och Vänern.

Som framgår av utskottets betänkande i dag föreslås av sjöfartsverket en ytterligare skärpning av lotsskyldigheten; den frågan prövas nu av Kungl. Maj:t. Bl. a. föreslås skärpningen gälla för andra fartyg än tankers, dvs. torrlastfartyg, detta för att i skärgården eliminera vissa risker. Större fartyg utan lots håller gärna mitt i farleden, och vid möten gör sig osäkerheten gällande då det kan krävas att fartyget lämnar åtminstone mitten av farleden fri för att släppa fram annat större fartyg. Frågan om lotsskyldigheten skall följas av verket, och här anser man sig ha en motivering för en skärpning. Utskottet har i princip ingen invändning häremot. Under senare år har statistiken pekat på att benägenheten att utnyttja lots har minskat. Men antalet hamnanlöp har också minskat. Det sker en koncentration av trafiken. Fartygen har blivit större och kan inte längre anlöpa små lastageplatser inne i skärgårdar. Även om den skeppade kvantiteten gods ökar, i vissa fall markant, blir antalet fartyg mindre. Emellertid har jag en uppgift att t.o.m. vecka 12 i år har utförts 10 918 lotsningar mot 9 424 förra året. Det är en ökning med ca 15 procent. Det vore enligt min uppfattning glädjande ur flera synpunkter om den trenden kunde hållas. Sjöfartsverket försöker numera bedriva en aktiv marknadsföring när det gäller att sälja de tjänster i form av sjösäkerhet som lotsningen utgör. Man bedriver en aktiv information om verksamheten och kan med rätta peka på att lotsningen i skärgårdar, trängre farleder och hamninlopp utgör en avsevärt säkerhetshöjande faktor för sjötrafiken. Rabatter tillämpas för linjerederiers fartyg när man förbinder sig att obligatoriskt utnyttja lotsar för sina fartyg i vissa leder. Lotstaxan har den konstruktionen att den bör animera till att köpa den här sjösäkerhetstjänsten. I reservationen sägs att rederierna ur besparingssynpunkt försöker förmå befälhavarna att inte anlita lots. Därigenom prutar man på säkerheten. Tyvärr förekommer nog detta, men det är ett problem som vi inte löser med en generell lotsskyldighet i Sverige. Herr Hallgren säger att riskerna ökat i och med att absoluta lotsplikten försvann. — Sådan lotsplikt har aldrig funnits! Herr Hallgren sade också att det är skrämmande att de rikaste bland rika kan bli rikare genom att spara på utgifter för säkerheten och utsätta andra för risker. Ja, herr Hallgren, det kan jag instämma i, om det nu blir ökade risker utan generell lotsplikt. Men sjöfarten är internationell, och det är skilda synpunkter på frågan om lotstjänsten. Vi har exempelvis en granne på andra sidan Östersjön vilken börjar bli en betydande sjöfartsnation. I en artikel i Pravda för en tid sedan uttalade vice ministern i sjöfartsministeriet i Sovjet, Stanislav Alexandrovitj, angående sovjetiska fartyg som uthyrts till andra länder inom det socialistiska blocket, att de sovjetiska sjömännen för att spara på kostnaderna underlåtit att anlita lots i flera utländska hamnar. Vice sjöfartsministern sade sig värdesätta högt dessa heroiska handlingar i den proletära internationalismens namn. Det kan som synes, herr Hallgren, vara olika uppfattningar om vad en minskning av benägenheten att anlita lots innebär.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

Herr talman! Till herr Rosqvist vill jag säga, att även om det till äventyrs skulle finnas — vilket jag naturligtvis inte betvivlar — en sådan mening på myndighetshåll i Sovjet, hindrar detta inte mig från att framföra min uppfattning. Om denna riksdag beslutar om lotstvång, kommer detta också att gälla utländska fartyg. Jag anser dessutom att de bör anlita lots, eftersom säkerheten till sjöss måste garanteras i varje avseende och olycksfallsrisken nedbringas till ett minimum. Lotsskyldighet skulle naturligtvis vara ett medel i detta strävande. Självfallet kommer vi aldrig helt ifrån vare sig grundstötningar eller haverier, men den av oss föreslagna åtgärden skulle vara ett medel för att motarbeta sådana olyckor. Vidare måste jag säga att det inte hjälper om vi talar varmt för att en sådan åtgärd är behjärtansvärd. Att utskottsmajoriteten skriver väl om motionerna — det finns nämligen fler motioner med samma yrkanden — betyder ju inte att säkerheten för sjöfolket förbättras i något avseende. Jag kan inte säga till sjöfolket att dess säkerhet blir bättre därför att trafikutskottets majoritet skriver vänligt om en motion där vissa yrkanden ställs. lingen går mot allt större fartyg vill jag säga, herr Rosqvist, att det också planeras en väsentlig ökning av antalet mindre fartyg för utökandet av feedertrafiken från mindre hamnar till större centralhamnar. Man kan därför inte räkna med att den nuvarande trenden fortsätter, utan det kan bli ett större antal mindre fartyg. Därmed ökar också anlöpen i hamnarna.
Herr talman! Statistiken över olyckorna i skärgården och i övrigt kring våra kuster visar att olycksantalet icke på något sätt förändrats till det sämre sedan de nya bestämmelserna trätt i kraft efter 1970. Det tyder väl i viss mån på att de nya förordningarna vad gäller skyldigheten att ta lots inte har haft negativ inverkan. Herr Hallgren anförde som ett exempel feedertrafiken, dvs. när mindre fartyg hämtar laster i vissa hamnar och levererar dem till större fartyg i exempelvis Göteborg. Feederfartygen blir bundna till speciella hamnar. De kommer att gå samma rutter flera gånger i veckan, och jag tycker att det vore en överloppsgärning att då kräva att befälhavarna obligatoriskt skall anlita lots. Vi har ett ansvarskännande befäl på de svenska fartygen, och jag tror att de motstår eventuella påtryckningar från vissa redares sida när det gäller att spara på utgifter. Utgifter för säkerheten — det vågar jag säga — prutar man inte på.
Herr talman! Feedertrafiken går inte efter bestämda rutter. De feederfartyg som nu finns i trafik går på Helsingfors, på Polen, på Danmark och över huvud taget på alla Östersjöhamnar, och de för sina laster till Göteborg eller någon annan centralhamn, exempelvis Stockholm eller Helsingborg. Det blir således inte en inkörd rutt för dessa fartyg. Man får ju hoppas att kuraget är så pass gott hos de svenska fartygens befälhavare att de kan stå emot påfrestningar från vissa rederier i form av mutor och sådant, men vi kan ju aldrig garantera det.

Herr talman! Linjen Övertorneå—Pajala betraktas av tradition som en bandel trots att på densamma endast bedrivs landsvägstrafik. Linjen, som är 40 år gammal, har en speciell bakgrund. Den trafik som går där kallas Sveriges enda landsvägståg, och anledningen till detta är att SJ-kunderna kan skriva frakthandlingar för gods till Pajala precis som om orten hade en järnvägsstation. Skillnaden är att godset rullar på landsväg de sista tolv milen, men det är SJ-folk som sitter vid rattarna. Riksdagen fann det nämligen år 1929 för dyrt att bygga järnväg ända till Pajala, och därför sattes det in bussar och lastbilar i stället. Som många andra bandelar går nu även linjen Övertorneå —Pajala med förlust, och SJ begär i årets petita 1,8 miljoner kronor som ersättning för upprätthållande av den olönsamma landsvägstrafiken här uppe. Det är väl utan vidare klart att den här linjen har stor betydelse för transportförsörjningen i området där uppe. Många kommunala och andra initiativ har också tagits för att förhindra en nedläggning. Man har framhållit att om transportförsörjningen försämras ytterligare kan det bli dödsstöten för näringslivet i bygden. Arbetslösheten har alltid varit ett allvarligt bekymmer i Tornedalen. Ungdomen flyr bygden, och det vikande befolkningsunderlaget ger givetvis ökade skatter. Övertorneå fackliga centralorganisation har i den situationen krävt att AP-fonderna skall tas i anspråk för industrialisering i området. Departementschefen har lämnat SJ:s begäran om ersättning för trafiken på den här bandelen utan avseende. Det är emellertid vår uppfattning att ett bifall till SJ:s begäran av befolkningen skulle uppfattas som ett stöd och ett löfte om att trafiken skall komma att bibehållas på linjen. Under rubriken Icke lönsamma järnvägsanstalter omtalar SJ att under budgetåret 1971/72 lades 85 olönsamma järnvägsanstalter ned, av vilka 14 var bemannade. Härutöver avbemannades 32 järnvägsanstalter. Dessutom övergick 42 järnvägsanstalter till Stockholms lokaltrafik vid försäljningen av Roslagsbanan. Utifrån förhållandena under detta budgetår har man beräknat ersättningsbebehovet för sådana olönsamma järnvägsanstalter som regeringen har bestämt skall bibehållas till 200 000 kronor. Riksdagen beslöt nämligen 1968 att kommuner, som med hänsyn till trafikförsörjningen anser att en olönsam järnvägsanstalt bör bibehållas, kan göra framställning därom till regeringen. I anledning av sådana framställningar har regeringen i en del fall ålagt SJ att bibehålla viss trafik eller att i övrigt vidta särskilda anordningar för trafikförsörjningen. Det förtjänar i detta fall påpekas att kravet om ersättning för drift av olönsamma järnvägsanstalter återfanns i Järnvägsmannaförbundets s.k. tiopunktsprogram för en bättre trafikpolitik. Det är vår uppfattning att detta anslag borde utökas för att ge möjligheter åt kommunerna att upprätthålla en viss bemanning på stationer där trafiken kanske inte är så stor men som ändå har en betydelsefull roll i servicehänseende. Det kan nog också ifrågasättas om kommunerna verkligen känner till de möjligheter som för närvarande föreligger att begära sådana anslag. Departementschefen har uttalat sig för oförändrat anslag för det här ändamålet, men med hänvisning till vad jag sagt yrkar jag att SJ tillerkänns den uppräkning av anslaget till 200 000 kronor som begärts. Jag skall också passa på att säga några ord om det s.k. 67-kortet som har uppmärksammats i många motioner. Utskottet har kunnat ena sig om en skrivning som betonar att detta kort är en förmån som bör bibehållas och även utvidgas, främst till att gälla vid resor i första klass och på områden där detta skulle medföra en harmonisering med bestämmelserna i övriga nordiska länder. Jag skulle i det här sammanhanget särskilt vilja trycka på angelägenheten av att en harmonisering med övriga nordiska länder kommer till stånd. Av egen erfarenhet vet jag att människor, boende t.ex. i Norge, gärna vill begagna sig av möjligheten att resa i Sverige genom att använda det ”Honnör-kort” som man har i Norge. Detsamma gäller säkert pensionärerna i Danmark, där man har liknande förmåner. Det borde inte vara omöjligt att få till stånd någon form av harmonisering av de olika nordiska ländernas rabattkort för pensionärer. Detta skulle säkerligen uppskattas och bli en källa till glädje för många pensionärer i respektive länder. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 6. Samtidigt vill jag påpeka att den slutsiffra som står i reservationen är felaktig; det skall vara 381,9 miljoner kronor. Departementschefen har yrkat ett anslag på 380 miljoner kronor till icke lönsamma järnvägar. Vi föreslår ytterligare anslag på 1,8 miljoner kronor till linjen Övertorneå — Pajala och 100 000 kronor till icke lönsamma järnvägsanstalter.
Herr talman! Frågan om anslag till icke lönsamma järnvägslinjer är inte bara en fråga om 1,9 miljoner kronor, som herr Magnusson i Kristinehamn har talat om; statens järnvägar har begärt 100 miljoner kronor mer än de har fått. Man kan fråga sig varför utskottet inte har tagit upp detta till behandling. Anledningen är mycket enkel: Principfrågan om ersättning till olönsamma järnvägslinjer kommer att behandlas av utskottet i samband med motioner om trafikpolitiken. Vi får alltså, när det betänkandet kommer upp, tillfälle att närmare gå in på principerna för ersättning i detta hänseende. Med den motiveringen yrkar jag avslag på den reservation som herr Magnusson i Kristinehamn har avgivit. Jag skall i detta sammanhang liksom herr Magnusson i Kristinehamn säga några ord om 67-kortet. Det är en sak som har intresserat trafikutskottet under flera år. Utskottet har emellertid inte gjort några framställningar därför att SJ har sagt att man håller på att överväga en ändring på detta område. Förra året skrev utskottet att det vore av värde om översynen av rabattbestämmelserna kunde resultera i en samlad bedömning och att prövningen påskyndades och resultatet redovisades i statsverkspropositionen i år. Om man nu går till årets statsverksproposition, finner man bara att vissa undersökningar pågår och att resultatet av undersökningarna avseende 67-kortet väntas föreligga under 1973. Då skulle man möjligen kunna säga att utskottet och riksdagen får ge sig till tåls ytterligare ett år, men det har inte utskottet gjort. Anledningen till det är att vi tagit del av vad som står i statens järnvägars petita för kommande budgetår.

Därmed har de företagsekonomiska motiven för rabattformen ytterligare försvagats.” Av detta tycks det framgå att man inom statens järnvägar är rädd för att det skall resa för många pensionärer med tåg. Den uppfattningen har vi inte kunnat dela i utskottet. Vi tycker att det är bra om så många som möjligt reser. Helst skall så många pensionärer resa, genom en aktiv försäljningsverksamhet, att ökningen av resorna kan skapa ett nytt företagsekonomiskt utrymme för en utvidgning av förmånerna. SJ har tydligen tänkt sig att begränsa de här förmånerna utan att gå till riksdagen — vilket är i enlighet med praxis — och det är därför utskottet tyckte att nu var det riktigt att säga ifrån. Först och främst säger utskottet enhälligt att 67-kortet skall kunna användas också vid resa i första klass. Tidigare har det sagts: ”Det här går nog inte, för det är så ont om plats i första klass att pensionärerna inte skulle få utrymme där.” Men när vi nu har sett de stora, och skickliga, annonskampanjer som SJ för närvarande bedriver — Unna dig att åka i första klass — tycker vi att vi skall unna också pensionärerna att åka i första klass med de rabattmöjligheter som 67-kortet ger. Det är klart att det blir dyrare att resa för pensionärer, även med 67-kort, i första än i andra klass, och därför kanske inte så särskilt många kommer att göra det, men de skall i alla fall ha möjligheten. Enligt upplysningar som jag har fått — jag har inte kontrollerat dem — kan den som har studeranderabatt få lösa ett tillägg för skillnaden mellan första och andra klass, under det att en pensionär inte ens har möjlighet till det utan, om han eller hon åker första klass, måste betala fullt förstaklasspris. Vad kan det då finnas för motiveringar för pensionärer att åka första klass? Det gäller här framför allt sovvagnsresor. Det kan hända att äkta makar som är pensionärer är skröpliga och behöver hjälpa varandra, och det finns ingen möjlighet att göra det, som sovvagnarna nu är anordnade, om man inte åker första klass sovvagn. Det är speciellt med tanke på det som utskottet här gör sitt uttalande. Utskottet säger också att man bör ”pröva ytterligare utvidgning av förmånerna — framför allt på områden där detta skulle medföra en ökad harmonisering med bestämmelserna i övriga nordiska länder”.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

Herr talman! Jag vet mycket väl att frågan om ersättning till icke lönsamma järnvägar gäller mer än 1,9 miljoner kronor som det här talats om. Det är ett stort gap mellan det som SJ har krävt och det som departementschefen har tillstyrkt i år i fråga om ersättning till icke lönsamma järnvägar. Jag betraktar detta som en mycket stor fråga. I princip anser jag att SJ skall ha ersättning för den trafik som upprätthålls på icke lönsamma järnvägar. Men eftersom olika uppfattningar har uppkommit mellan SJ och de sakkunniga, som kommunikationsministern har tillsatt för att granska de här förhållandena, så får vi väl återkomma till den frågan. Men vad som gör att man nu kan yrka bifall till anslaget på 1,8 miljoner till linjen Övertorneå—Pajala är ju att SJ hela tiden har skilt ut detta yrkande och har det som ett delyrkande. Jag vidhåller att ett godkännande av det anslagskravet skulle innebära en uppmuntran för bygden där uppe. Det skulle kännas som om man fick litet råg i ryggen när det gäller att kämpa för att behålla den här linjen, som ju ändå måste ha en mycket stor betydelse för transportförsörjningen.
Herr talman! Som jag sade förut har SJ begärt 100 miljoner och inte 1,9 miljoner till olönsamma järnvägslinjer. Men det förhållandet att SJ inte får dessa pengar nu innebär ju inte att de här linjerna, som man inte får ersättning för, kommer att nedläggas. Det blir tillfälle att när vi senare skall debattera trafikpolitiken i allmänhet närmare inskärpa sanningen i det påståendet.

Herr talman! Efter trafikutskottets ordförandes och herr Magnussons i Kristinehamn ord om 67-kortet finns det kanske inte stora möjligheter att säga någonting som är bättre. Jag vill bara, eftersom jag har en motion i ärendet, understryka att den behandling som här har skett är utomordentligt tillfredsställande. Frågan är kanske rätt liten i och för sig, men det gäller dock över 1 miljon pensionärer. Dessa har i nuläget inte i någon större utsträckning utnyttjat 67-kortet. Enligt de undersökningar jag har gjort är det knappt var femte pensionär som har utnyttjat detta. Man måste ju sätta ett frågetecken inför ett så ringa utnyttjande av en dylik förmån. Jag tror att förklaringen är att såsom bestämmelserna för våra 67-kort är utformade så är de inte användbara för kortare resor utan endast för sådana resor som kostnadsmässigt överstiger 9 kronor. Det skulle, tror jag, vara mycket attraktivt för våra pensionärer om de finge åka även på korta sträckor med denna rabatt. Det skulle säkert också tillföra statens järnvägar en hel del nya resenärer. Det bästa förslaget är det som såvitt jag kan förstå herr Magnusson i Kristinehamn kom med, nämligen att våra pensionärer skulle få ett slags honnörskort. Jag har varit inne på en liknande tanke i den motion som jag och herr Jonsson i Mora har lämnat in, nämligen att man borde kunna låta pensionärerna åka på ett slags identitetskort. Det gör ju våra studerande, och en pensionär borde väl ha samma förmåner som en studerande. Om det inte visar sig lämpligt att genomföra det förslaget, borde man i varje fall införa ett sådant system att 67-kortet får ett betydligt lägre pris än det har nu. 22:50 som kortet kostar i dagens läge är för den som har endast folkpension ett icke obetydligt belopp. Vidare borde kortet kunna gälla exempelvis för ett år. Genom att det nu gäller bara för fem resor, som dessutom skall vara avverkade inom ett år, kommer på varje resa som man gör minst 4:50 att läggas på av själva kortkostnaden, och detta gör att det inte blir så gynnsamt med 67-kort. Utskottet säger i sitt betänkande att de här yrkandena delvis bygger på andra förutsättningar än dem som nu ligger till grund för bestämmelserna om 67-kortet, och det är väl riktigt. Men sedan säger utskottet — och jag upplever det som ett faktiskt tillstyrkande av motionen — om motionsyrkandena: ”De bör enligt utskottets mening ingå i en mera långsiktig prövning av SJ:s taxefrågor.” Vi hade i motionen begärt att Kungl. Maj:t skulle ge detta uppdrag till SJ. Jag fattar det nu som om riksdagen direkt ger uppdraget till SJ, och jag tycker inte det är mindre tillfredsställande att så sker. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bara rätta en liten missuppfattning från herr Henmarks sida. Jag uttalade mig väl inte för något slags identitetskort som skulle gälla i stället för det nuvarande 67-kortet. Jag hänvisade till att i Norge finns någonting som kallas för Honnör-kort, som i stort spelar samma roll som vårt 67-kort, och vad jag åsyftade var att man borde försöka åstadkomma en harmonisering mellan de olika nordiska länderna härvidlag, så att man kunde låta pensionärerna resa i respektive länder med kort som vore utformade på ungefär samma sätt. Om kortet skall utformas som ett identitetskort eller ej har jag inte tagit ställning till — det var tydligen en missuppfattning från herr Henmarks sida.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i vad trafikutskottets ordförande anförde om utvidgning av SJ:s 67-kort till att gälla även resor i första klass och om att SJ måtte stimulera till en utökning av pensionärsresorna, så att det blir företagsekonomiskt lönsamt för SJ med sådana resor. Men, herr talman, anledningen till att jag begärt ordet är att jag vill säga några ord i anslutning till trafikutskottets behandling av motionen 87. I denna motion hemställs ”att kvinna med hustrutillägg, som under makens levnadsår haft 67-kort, skall tillerkännas sådant kort även sedan hon blivit änka trots att hon inte är folkpensionär”. Utskottet avstyrker motionen med hänsyn inte minst till, som utskottet skriver, de svåra gränsdragningsproblem som skulle kunna uppkomma vid ett bifall till motionen. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vad är det för gränsdragningsproblem som kan uppkomma? Här gäller det en kvinna som haft hustrutillägg före makens bortgång och som därmed också har fått 67-kort. Det är bara fråga om att denna kvinna skall få behålla sitt 67-kort efter makens bortgång. Hennes ekonomiska ställning kan knappast ha förbättrats genom makens bortgång. Ett borttagande av 67-kortet för hennes räkning innebär att en social förmån upphör med ty åtföljande ekonomiska konsekvenser. Herr talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen 87, varför jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Det är två frågor som beröts i denna debatt och som jag gärna vill säga några ord om. Den första frågan gäller 67-kortets giltighet. Jag har självfallet full förståelse för önskemålet att utvidga kortets giltighet till första klass och är helt beredd att verka för det i den position jag har — under förutsättning att det är förenligt med SJ:s företagsekonomiska intressen. Och det tror jag det kan vara. Men det är naturligtvis en avvägningsfråga i vad gäller tillgången på platser som kan ställas till förfogande för rabatterade priser. Den andra frågan gäller det av SJ begärda tillskottet av statsmedel för att täcka underskottet på busstrafiken på linjen Övertorneå—Pajala. Avslaget i propositionen på den framställningen från SJ är ett klart avsteg från 1963 års riktlinjer för trafikpolitiken. Så länge detta 1963 års beslut gäller skall SJ naturligtvis ha ersättning för olönsam trafik, som företaget åläggs att bedriva av andra skäl än företagsekonomiska, t.ex. regionalpolitiska, sociala eller andra. SJ har ingenting emot att bedriva sådan trafik, om Kungl. Maj:t ålägger företaget att göra det, men underskottet på den trafiken skall betalas över statsbudgeten. Gör man inte det, så kommer SJ att redovisa förlust, eftersom företaget inte kan lägga över kostnaderna på annan trafik. Och detta, herr talman, är skäl nog för mig att i den kommande voteringen rösta för reservationen 6.
Herr talman! Resonemanget om de 1,8 miljoner kronor som herr Turesson här åsyftade är ju i princip tillämpligt också på de 100 miljoner kronor som SJ begär som ersättning för olönsam järnvägstrafik. I utskottet har vi varit av den uppfattningen att hela denna fråga bör diskuteras i samband med frågan om den mera långsiktiga trafikpolitiken. Vad sedan gäller herr Börjessons i Falköping fråga vill jag försäkra att vi i utskottet har ägnat det ärendet ingående uppmärksamhet, och givetvis finns det skäl som talar för herr Börjessons motion. Men det finns också gränsdragningssvårigheter. Jag skall här nämna en sådan svårighet och tar som exempel en kvinna som har hustrutillägg men som inte har uppnått folkpensionsålder. Om hon inte haft hustrutillägg hade hon alltså inte kunnat använda något 67-kort på järnvägen. Nu får hon göra det ändå, därför att det anses skäligt att om makarna vill ut på en resa, så skall hustrun kunna följa med sin man, som är folkpensionär och har 67-kort. Men sedan tänker vi oss att mannen avlider. Herr Börjesson har alldeles rätt i att hustruns ekonomiska förutsättningar inte förbättras därigenom utan snarare försämras. Men det motiv som fanns för införande av 67-kort för kvinnan med hustrutillägg har nu bortfallit. Och det finns många ensamstående kvinnor i hennes ålder som då skulle kunna säga: Om jag som ensamstående kvinna har dålig ekonomi men inte får nedsättning på biljettpriset vid resa med tåg, varför skall då hon få det, när hon nu är ensamstående och har det mycket bättre ekonomiskt än jag? Det kan ju finnas många sådana fall, och det är gränsdragningssvårigheter av den arten som gjort att vi i utskottet, trots att vi har insett det behjärtansvärda syftet, inte har kunnat tillstyrka herr Börjessons motion.
Herr talman! Jag ber att få tacka trafikutskottets ordförande för denna komplettering. Jag kan naturligtvis förstå resonemanget, att andra ensamstående kvinnor kan säga sig: Jag får inget 67-kort, varför skall då en ensamstående kvinna som haft hustrutillägg ha det? Men den kvinna som har ett 67-kort, vilket dras in i och med att maken går bort, upplever det så, att man rycker undan en social förmån som hon har. Och hennes ekonomiska ställning har ju ingalunda blivit bättre i och med att maken går bort. Vi skall också komma ihåg att det är ett rätt begränsat antal kvinnor det här kan vara fråga om. Hustrutillägg utgår om hustru till pensionär fyllt 60 år och inte har egen folkpension. Det fordras vidare att makarna varit gifta i fem år. I vissa fall kan man göra undantag; hustrun kan få hustrutillägg innan hon fyllt 60 år eller om makarna varit gifta kortare tid än fem år, men det är i undantagsfall. Det är alltså en mycket liten grupp kvinnor som drabbas av denna indragning av 67-kortet, som de upplever som en mycket stor orättvisa: man drar in en förmån som de tidigare har haft. Jag är tacksam för svaret, och jag skall, herr talman, vidarebefordra det till dem som har varit i kontakt med mig i detta ärende.

Herr talman! Reservationen 2 till trafikutskottets betänkande nr 6 gäller lokaliseringen av flygplatser för inrikesflyg. Starka miljöskäl har kunnat anföras för att avlägsna flygplatserna från tätbebyggda områden. Av bl.a. bullerskäl bör den växande flygtrafiken förläggas på betryggande avstånd från bostadsbebyggelse. Såvitt jag förstår var också detta anledningen till att kommunikationsministern sommaren 1972 tillkallade sakkunniga med uppdrag att utreda den fortsatta lokaliseringen av flygverksamheten på Bromma flygplats. Avsikten är alltså att flygverksamheten skall flyttas bort från Bromma till annan plats inom regionen. En sådan lösning kan vara befogad med de flygplanstyper som hitintills kommit till användning. Det är emellertid uppenbart att nackdelarna med en perifer lokalisering av flygplatserna är stora. Långa avstånd mellan flygplats och tätort skapar restider som tar bort mycket av de tidsvinster som resenären gjort med själva flygningen. När man bedömer frågan om flygplatslokaliseringen finns det därför anledning att också ta hänsyn till den utveckling som äger rum då det gäller flygplanstillverkningen. Mycket arbete läggs ned på att få fram mera tystgående maskintyper. I motionen 1360 av herr Håkansson m.fl. omnämns flera projekt som håller på att bearbetas. Man har uppenbarligen nått mycket goda resultat i detta arbete. Bulleroch avgasproblemen uppges vara i det närmaste eliminerade. Dessutom lär det vara så att de motorer som det här rör sig om, s.k. fläktmotorer, har den fördelen att bränsleekonomin blir bättre ju tystare de går. Dessa flygplan kräver förhållandevis korta startoch landningsbanor, och de uppges ge mindre virveleffekter i luften. Härigenom får flygfälten ökad kapacitet. I en artikel i Handelstidningen den 24 mars i år hävdar departementssekreterare Lars Ettarp att bullerproblemens eliminering och frekvenshöjningen gör att t.ex. Bromma flygplats med utnyttjande av kortfältsplan får kapacitet att ta emot hela inrikesflyget, i vart fall fram till år 2 000. Det är naturligtvis angeläget att tillvarata de möjligheter som de tystgående kortfältsplanen ger. De sakkunniga med uppdrag att utreda den fortsatta lokaliseringen av flygverksamheten på Bromma flygplats har enligt sina direktiv att förutsättningslöst pröva olika alternativa lägen, dock inte en fortsatt drift av Bromma. Olika opinionsyttringar tyder på att det kan bli svårt att finna en plats där flyget kan känna sig välkomnat av de kringboende. Med tanke på detta och inte minst mot bakgrunden av att man kan räkna med tystgående plan inom en snar framtid bör enligt vår mening de sakkunnigas prövning innefatta också Bromma flygplats. Som vi även erinrar om i reservationen är placeringen av en flygplats för inrikesflyget i Stockholmsområdet med hänsyn till Stockholms betydelse för landsorten i hög grad en viktig fråga även för befolkningen utanför Stockholmsregionen, vilket också har poängterats i motionen 755 av herr Nilsson i Kalmar m.fl. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2 i trafikutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Frågan om den framtida flygverksamheten på Bromma har varit föremål för många och inte sällan heta debatter både här i riksdagen och i andra fora. Särskilt brännande blev situationen när Linjeflyg begärde dispens för provflygning med en ny jetplanstyp, Fokker F 28. Jet är som bekant förbjudet för reguljär trafik på Bromma med hänsyn till den hittills vanligen höga bullernivån för jetplan av större typ. För att Linjeflyg skall kunna fortsätta med den inrikes flygverksamheten är det ett livsvillkor för bolaget att flygplansflottan förnyas. Den nuvarande uppsättningen av Convair Metropolitan är i genomsnitt 19 år gammal. Det är helt klart att en otidsenlig plantyp för med sig försämrad driftsekonomi och otillfredsställande service för resenärerna. Redan genom den trafikpolitik vi accepterat, som bl.a. innebär krav på kostnadstäckning, ligger de inrikes flygpriserna i vårt land högt i förhållande till andra länders. Om man därtill får ett tryck på taxenivån genom kostnadskrävande propellerplan, skall man inte förundra sig över att flygbenägenheten sjunker och kostnadskurvan skär intäktskurvan, vilket i klartext betyder att företaget går med förlust. En förutsättning för att den inrikes flygtrafiken skall kunna utvecklas normalt är alltså övergång till tidsenliga och driftekonomiska plan, och då måste det bli jet. Linjeflygs dispensansökan tillstyrktes av luftfartsverket. I samband med behandlingen i departementet var den lokala opinionen så stark att kommunikationsministern i samband med dispensmedgivandet satte som riktpunkt att Bromma flygplats skulle avvecklas år 1978. Jag tror han fattade beslutet med smärta. För att kunna fullfölja detta beslut tillsattes en utredning om den fortsatta lokaliseringen av flygverksamheten på Bromma flygplats. Avsikten är att finna lämpliga flygplatsalternativ för de skilda aktiviteter som nu förekommer på Bromma. Det sannolika är att utredningen föreslår att den reguljära trafik som bedrivs av Linjeflyg flyttas till Arlanda och övriga aktiviteter till någon annan plats. I det här inlägget skall jag närmast beröra de reguljära flygförbindelserna. Beträffande övrig flygverksamhet vill jag endast anmärka att utredningen enligt min mening sannolikt fått en närmast omöjlig uppgift, eftersom närflygplatsfrågan tidigare varit föremål för noggranna inventeringar utan att man nått några acceptabla lösningar. Det synes mycket anmärkningsvärt att hänsyn tagits uteslutande till den lokala opinionen i Stockholm. Dessutom framhålls att denna är fullkomligt enig. Jag vill inte polemisera mot detta mera än genom att säga att jag på goda grunder hyser tvivel om hur stor den enigheten egentligen är. Däremot vet jag att de människor som behöver använda flyget för att resa till Stockholm — och det torde vara den helt övervägande delen av resenärerna — kräver att i hjärtat av Sverige finns en närflygplats. Samtliga linjer som nu trafikerar Bromma är att hänföra till typen medeloch kortdistansflyg, och för att dessa skall vara attraktiva krävs närflygplatser. Arlanda kan härvidlag inte betecknas som närflygplats. Det har framhållits i tidigare debatter, i de motioner som behandlats av utskottet och i reservationen 2 till det betänkande vi nu behandlar att utvecklingen mot tystgående plan är snabb. Redan det omstridda Fokker F 28 utgör ett stort steg i den riktningen. Jag finner det därför angeläget att vad luftfartsverket anförde i sitt yttrande över besvären, nämligen att utredningen borde beakta förutsättningarna att bibehålla Bromma, inte negligeras. Jag vill liksom herr Dahlgren referera till artikeln i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning av departementssekreterare Lars Ettarp i inrikesdepartementet. I artikeln redogörs för hur det runt om i världen projekteras tystgående kortfältsflygplan. Före 1970-talets slut kommer det att finnas leveransfärdiga plan med en bullerutbredning som är cirka en tjugondel av vad dagens flygplan ger. Även Sverige ligger långt framme i detta utvecklingsarbete genom SAAB:s medverkan inom Europlane Ltd. Några få år innan SAAB kommer ut på marknaden med ett miljövänligt flygplan, som kan trafikera de få närflygplatser vi har, är man alltså i den svenska riksdagen beredd att lägga ned en närflygplats som Bromma. Ett genomförande av kommunikationsministerns intentioner skulle följaktligen medföra en utflyttningskostnad för Brommaflyget, beräknad till cirka 120 miljoner kronor — jag har inte kontrollerat kostnaden, men den torde ligga någonstans i den storleksordningen — och samtidigt begränsa marknaden för ett svenskt tystgående flygplan. Var finns logiken och den långsiktiga planeringen i ett sådant beslut? Vill man ha en förutsättningslös utredning angående flygtrafiken på Bromma, måste rimligtvis alla tänkbara alternativ prövas. Det kravet måste ställas av hänsyn till alla som berörs av den aktuella flygverksamheten. Det gäller inte minst de människor i Stockholms närhet som blir tänkbara mottagare av det buller Brommaborna inte accepterar. Man blir ju inte av med bullret bara genom att man flyttar på det. Den enda utvägen är att påverka den tekniska utvecklingen, så att bullerkällan bekämpas, och därvidlag är vi, som jag antytt, på god väg att nå riktiga lösningar. I det läget är det helt ofattbart, ja oacceptabelt, att en utredning bedrivs med så begränsade direktiv som Brommautredningen arbetar efter. I reservationen 2 föreslår vi att den utredningen får vidgade direktiv, och till denna reservation ber jag att få yrka bifall.

Herr talman!

Utskottet har yrkat avslag på denna hemställan, och jag skulle därför vilja säga några ord om bakgrunden när det gäller Bromma flygfält. År 1947 upplät Stockholms stad Bromma flygplats till staten på 50 år. Avtalet gäller alltså nästan fram till år 2 000. Staten avkrävdes då en försäkran om att upprätthålla flygtrafik på Bromma under dessa 50 år. Samtidigt förband sig Stockholms stad enligt avtalet att ej vidta åtgärder, varigenom statens utnyttjande av flygplatsen fördyrades eller försvårades. Vad håller man nu på att göra här, och vilka är motiven? Jo, i dag kräver man från Stockholms kommun att Bromma flygplats skall läggas ned. Till detta reagerar utskottet på följande sätt: ”Mot bakgrund av det anförda och särskilt med hänsyn till den opinion i frågan som råder på kommunalt håll, har utskottet ej ansett sig kunna tillstyrka motionerna såvitt gäller flygverksamheten på Bromma.” Egentligen är det rätt märkligt att utskottet över huvud taget inte nämner någonting om detta avtal. Att man från Stockholms sida inte gör så är fullt begripligt, men jag hade nog väntat mig att så skulle ha skett från utskottet. Det är frestande att fråga utskottet vilken hänsyn man är beredd att ta till den kommunala opinionen i övriga delar av landet. Det måste för utskottet finnas anledning att beakta den kommunala opinionen inte bara i Stockholm utan också i andra regioner som är berörda av denna fråga. Jag har ett flertal bevis för att det ute i landet i dag föreligger ett betydande motstånd mot en nedläggning av Bromma flygplats. Här har förut nämnts att Brommas vara eller inte vara inte enbart är en Stockholmsangelägenhet. Stockholm är landets huvudstad med merparten av vår riksomfattande service, och för oss i landsorten är det av utomordentligt stor betydelse att kunna nå landets administrativa centrum så snabbt och billigt som det över huvud taget är möjligt. Detta måste man försöka förstå i Stockholm. Vi har problem, som gör att vi i och för sig kan begripa att bullret är besvärande, men vi kräver samtidigt att Stockholms kommun tar hänsyn till landsortsintressena. Man skulle kunna säga, att Bromma flygplats är en riksangelägenhet på samma sätt som byggandet av Stockholms tunnelbanor är det. Att inrikesflyget fungerar på bästa sätt är av utomordentlig betydelse för många av våra regioner ute i landet. Att motarbeta detta eller utvecklingen över huvud taget på detta område är enligt min mening omöjligt. Det går inte att hindra människornas krav på säkra och snabba transporter. Det bör vidare uppmärksammas att en stor del av den bebyggelse som nu störs vid Bromma har tillkommit efter det att flygplatsen blev uppbyggd. Hur överensstämmer detta med avtalet? Man har byggt i Brommaom rådet i full vetskap om att det kan bli störningar, och då kan man näppeligen efteråt komma och ställa de krav som man nu gör. Eftersom utvecklingen nu går mot mera tystgående flygplanstyper finns det all anledning att lugna sig och i varje fall utreda frågan. Här har förut talats om utvecklingen på flygets område. Initierade bedömare hävdar i dag att flygets bullerproblem kommer att i det närmaste vara helt försvunna inom loppet av 10 å 12 år. Utvecklingen mot tystgående flygplan pågår alltså för fullt ute i världen. Från svensk synpunkt är detta av utomordentligt stor betydelse framför allt med tanke på SAAB:s vidare utveckling och med hänsyn till att SAAB har ingått i ett utvecklingsbolag just på detta område. Tillsammans med övriga vinster, ekonomiska och andra, skulle detta kunna öppna möjligheter för SAAB:s utveckling på den civila sidan. Det förutsätter ett engagemang från statens sida så att vi får fram en produkt, som SAAB kan tillverka för den händelse militärflyget kommer att stoppas mer eller mindre. Flygplan av typ Viggen kommer vi väl knappast att få i fortsättningen. Bullermattan från ett tystgående s.k. QTOL-plan har beräknats bli mycket liten. Jag skall visa detta på TV-skärmen. Den översta bilden illustrerar dagens konventionella flygplans bullermatta, medan den nedre bilden visar den bullermatta som dessa tystgående plan skulle lämna. Detta innebär att det för Brommas del skulle bli mycket obetydliga störningar. Som synes är det en utomordentligt stor skillnad. Samtidigt med denna utveckling på flygplanssidan skulle vi vara beredda att nu skrota våra närflygplatser. Man kan allvarligt ifrågasätta om det kommer att göras en rimlig avvägning mellan regionalpolitiska hänsyn ute i landet och Stockholms jag skulle vilja säga markspekulativa intressen. Förutsättningarna för ett bra inrikesflyg är att man kan utnyttja den bästa tekniken och att man kommer ifrån långa och tidsödande marktransporter som också fördyrar. Sturup kan belysa vad som händer när man flyttar ut flygplatserna alltför långt från befolkningscentra. Linjeflygs totala trafik på Sturup har gått ned med stora tal. För linjen Malmö—Norrland och vice versa är nedgången 15 procent, för Göteborg —-Malmö 23 procent, för Visby-Malmö 16 procent, för Kalmar—-Malmö 39 procent och för Ronneby—-Malmö hela 62 procent, i genomsnitt en nedgång på 27 procent. Det är att märka att dessa siffror gäller efter avdrag för inställda turer, där man tagit hänsyn till inställandet på grund av dåligt väder. Det är således inte vädret som är boven i dramat i detta fall utan det är helt den placering som flygplatsen har fått. Det är för övrigt inte så märkligt. En person som skall flyga tur och retur Stockholm-—-Malmö får i dag åka buss 16 mil, eller om man så vill sträckan Stockholm-—-Norrköping. Det innebär dessutom att han får en reell kostnadsökning för resan på ungefär 40 kronor. Resande till Göteborg kommer så småningom att få uppleva ungefär detsamma. För resande från Stockholm till Malmö eller Göteborg betyder detta kanske inte så mycket, eftersom det på dessa sträckor finns snabba tågförbindelser. Men vad händer i övriga regioner i landet, om Linjeflyg tvingas flytta till exempelvis Arlanda? Då riskerar enligt min uppfattning inrikesflyget att helt förlora sin roll i regionalpolitiken. Detta i ett läge då vi beslutat och håller på att besluta om utflyttning av statliga verk till vissa regioner i landet, som kommer att vara beroende av snabba kommunikationer inte minst till Stockholm. I stället för en planerad utbyggnad — för den händelse att Brommafältet bibehålles — i Kramfors, Linköping, Arboga, Örebro, Skara och Trestad och vad det nu kan bli fråga om uppstår stora svårigheter för de orter som i dag trafikeras av Linjeflyg. Man kan fråga sig vad det kostar att skrota ned Bromma flygplats och vad det kostar att flytta till Arlanda och bygga nytt där. Vad en nedskrotning av Brommafältet skulle kosta känner jag inte till och har inte några beräkningar på, men kostnaderna för flyttning till Arlanda har beräknats, som förut sagts, till 120 å 150 miljoner kronor. Jag frågar mig: Vem skall betala — Stockholms kommun eller staten? Den frågan skulle jag vilja ha ett svar på. Om staten skall betala, hävdar jag på det bestämdaste att innan beslut i denna fråga fattas bör en avvägning ske mot andra regioners behov av investeringar i flygplatser ute i landet. Det kan inte vara rimligt att lägga pengarna på detta utan att samtidigt väga in vilka behov regionerna i landet i övrigt har. Jag tror inte att det finns någon flygplats ute i den s.k. landsorten som inte i dag har behov av betydande investeringar, och det skall också vägas in i sammanhanget. Jag vill understryka att detta är en regional jämlikhetsfråga av mycket hög dignitet. Förutom det förhållandet att flyttningskostnaderna blir betydande beräknas också driftkostnaderna av olika slag bli betydligt större på Arlanda. Det rör sig om miljonbelopp.

Nu är det väl inte bestämt att Arlanda skall väljas, men siktar man på det, är det väl tveksamt om Arlanda över huvud taget i dagens läge kan ta emot Linjeflyg med hänsyn till de stora trafiktoppar Linjeflyg har morgon och kväll. Jag tror att det kommer att betyda svårigheter att göra det, och det kan i sin tur medföra inskränkningar i verksamheten. Andra utredningar som har gjorts i Stockholms län har visat, som herr Sellgren förut sade, att något alternativ till Bromma finns inte på acceptabelt avstånd från centrum. Det har vidare av experter hävdats att i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet kommer kapaciteten på Bromma under alla förhållanden inte att räcka till. Det innebär att man ånyo måste flytta inrikestrafiken. Vart den då skall flyttas vet väl ingen, men en ny flyttning blir i så fall nödvändig. Jag ifrågasätter: Kan det vara en klok investering som man här har tänkt sig att göra? Dessutom bör vi inte bortse från behovet av en alternativflygplats i Stockholmsregionen. Jag anser att en nedläggning av Bromma innebär kostnader av sådan storleksordning att förslaget inte är acceptabelt i dagsläget. Det innebär också, som jag förut har pekat på, regionala olägenheter för landet i övrigt av sådan karaktär och storleksordning att förslaget inte heller av den anledningen kan accepteras. Det innebär för övrigt så stora nackdelar i förhållande till eventuella fördelar att de sakkunniga också bör pröva ett bibehållande av Bromma med hänsyn till de tystgående plan som vi vet kommer att kunna tas i trafik. Mitt och mina medmotionärers yrkande i motionen 755 har upptagits i reservation nr 2, och det innebär, herr talman, att jag vid omröstningen avser att rösta på den reservationen.

Herr talman! När man lyssnar till debatten om trafikutskottets betänkande nr 6 och därmed om de båda stora civila flygplatserna i Stockholms närhet, har man intrycket att det trots allt är olyckligt att debatten om dessa ting förs gemensamt. Det hade av många skäl varit bättre om vi talat om Bromma för sig och, som jag strax kommer att göra, om Arlanda för sig. Jag har skrivit ner några synpunkter om Bromma men finner som vanligt att de tidigare talarna har radat upp de flesta av de skäl som jag har kommit på. Jag skall därför lämna mitt lilla manuskript på den punkten och mera spontant säga någonting om Bromma. Bromma är faktiskt en av de allra bästa europeiska civilflygplatserna, särskilt om man jämför den med dem som ligger mycket nära de stora huvudstadsregionerna. Bromma är en tillgång rent landningsfrekvensmässigt, har ett bättre klimat — bra mycket bättre — än det näraliggande Arlanda har. Vidare kan man, som redan sagts, av trafiksäkerhetsskäl inte ha endast en stor flygplats i huvudstadsregionen. Det måste finnas två. Någon har sagt att det bara är att flytta Bromma. Att bygga en ny flygplats kostar väl, herr kommunikationsminister, några hundra miljoner, och det skall ju någon betala. Att flytta Bromma flygplats kostar alltså mycket pengar, att rusta upp den kostar kanske bara tiondelen. Regeringen bestämmer sig för att plöja upp en flygplats, vilket jag tycker är olyckligt, och bestämmer sig för att låta den andra expandera på ett som jag också tycker olyckligt sätt. Detta var mina privata synpunkter. Vad jag och min kollega från moderata samlingspartiet har tagit ställning till i Brommaärendet är egentligen att man i dag inte skall bestämma att Bromma skall vare sig försvinna eller ligga kvar. Vi vill att den nu tillsatta utredningen skall få tilläggsdirektivet att undersöka båda möjligheterna. Man bör inte i dag ta ställning och säga att flygplatsen skall bort eller ligga kvar. Man bör låta utredningen på sakliga grunder komma fram med material som ger oss tillräckligt underlag för att besluta om Brommas framtid. Bromma ligger kanske olämpligt i dag ur miljösynpunkt och boendesynpunkt, men det kan hända att den ligger alldeles förträffligt om fem—sex eller tio år. Det skall man inte utesluta. Därmed har jag förklarat vår inställning, och jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 2 vid trafikutskottets betänkande nr 6. Jag går så över till frågan om Arlandautbyggnaden. Jag gläder mig åt att statsrådet Norling är här och lyssnar på den plädering jag skall göra mot den tilltänkta utformningen av utrikesterminalen. Jag kommer om en stund att för kammaren presentera det rundahusalternativ som jag är säker på att de flesta av kammarens ledamöter känner till alltför litet om. Jag kommer att göra det genom att visa färgdiabilder på TV-skärmen — för första gången här i kammaren. Jag säger det redan i början av mitt anförande för att försöka locka alla de kammarledamöter som nu sitter på sina rum och hör detta anförande att komma hit ned. Men vida viktigare tycker jag faktiskt att det är att jag med denna plädering kan få vår kommunikationsminister att tänka efter om det inte finns någonting som inte är bra i detta fall, om man inte skall tänka över riktigt noga en gång till när det gäller Arlandaterminalens utformning. Såsom den nu är tänkt att utformas, herr Norling, blir den byggd enligt det skräckexempel på terminalbyggnader som Kastrup utgör — och vars nackdelar vi alla känner till. Den terminal som finns på Kastrup är passagerarovänlig, och man tänker bygga en likadan på Arlanda, fast i något förminskad upplaga. Herr Lothigius och jag har i reservationen 1 vid trafikutskottets betänkande nr 6 yrkat bifall till motionen 742 till årets riksdag av fru Eriksson i Stockholm m.fl. I motionen föreslås för det första att förslagshandlingar till en utrikesterminalbyggnad på Arlanda flygplats måtte upprättas enligt rundahusprincipen och läggas till grund för avgörandet i en jämförelse med den lösning som redan håller på att utarbetas. För det andra föreslås i motionen att kostnaderna för detta får tas av det begärda statsanslaget. I januari 1971 presenterade den s.k. rundahusgruppen en rad generella byggnader för stora hallar för kungl. byggnadsstyrelsen. KBS fann detta intressant och frågade gruppen om denna byggnadstyp kunde appliceras på program Arlanda 70. Av olika anledningar hade någon arkitekttävling om Arlandas utrikesterminal inte kommit till stånd, vilket KBS beklagar. KBS såg nu en möjlighet att få en utvärdering av åtminstone två alternativ. KBS tillhandahöll gruppen program Arlanda 70 och övrigt erforderligt material. I september samma år gjorde KBS en kostnadsjämförelse mellan rundahusoch fingerhusalternativen och fann att runda huset blev ca 15 miljoner kronor billigare. KBS betraktade det som ett villkor för att runda huset skulle vidareutvecklas att det var billigare, vilket deras egen kostnadsberäkning också visade att det skulle bli. Runda huset presenterades genom KBS': försorg för luftfartsverket i november samma år. Vissa propåer framfördes då av luftfartsverket, vilka rundahusgruppen beaktade, och terminalens utformning ändrades i överensstämmelse härmed. I februari 1972 överlämnade rundahusgruppen vissa handlingar i informationspärm till luftfartsverket och KBS. Med dessa som underlag har KBS gjort en kalkyl, som visar att runda huset blir ca 12 miljoner kronor billigare än fingerhusalternativet. Denna kalkyl omfattar byggnad, plattform, ramp och utrustning. Det är den kalkyl som fortfarande gäller. Under tiden har rundahusgruppen kontaktat olika myndigheter såsom brandchefen i Märsta, yrkesinspektionen och brandinspektionen och redogjort för byggnadens funktion och i samtliga fall fått principgodkännande, innebärande att gällande normer och krav uppfylls i rundahusalternativet. Luftfartsverket redovisade sina och SAS:s synpunkter vid två sammanträden i april. Dessa synpunkter byggde på felaktiga antaganden och visade att man inte till fullo förstått runda husets funktion. Rundahusgruppen fick vid dessa sammanträden knappast någon tid till förfogande att bemöta påståenden men gjorde det senare, bl.a. genom skriverier och vid den uppvaktning hos kommunikationsministern som gruppen gjorde i maj samma år. Statsrådet Norling lät ärendet gå på remiss till luftfartsverket som upprepade sina tidigare framförda felaktiga påståenden. Trots att dessa punkt för punkt bemötts, klarlagts och tillbakavisats i rundahusgruppens digra remissinlaga lämnade departementet gruppens önskan att få göra förslagshandlingar för att få till stånd en objektiv, rättvisande utvärdering utan åtgärd. Ärendet togs upp i två interpellationer och i en enkel fråga under höstriksdagen i fjol, men som bekant var herr Norling inte beredd att ompröva sin ställning. För att ge riksdagen tillfälle att yttra sig i denna riksviktiga fråga, väcktes den av mig tidigare nämnda fyrpartimotionen med fru Nancy Eriksson i Stockholm som första namn. Jag avser i detta anförande ingalunda att lägga tyngdpunkten på önskemålet att få rundahusalternativet realiserat på Arlanda utan framför allt att vända mig mot den handläggning som varit i ärendet. Jag skall nu redogöra för hur det hela har gått till. Sedan KBS bestämt sig för att få runda huset belyst efter program Arlanda 70 meddelades luftfartsverket att det fanns ett alternativ och att det vore värdefullt att studera detsamma ingående och på lika villkor med fingeralternativet. Förslagshandlingar för runda huset skulle ge ett tillräckligt underlag för en rättvis bedömning. KBS har erinrat om att vid tiden för tidigare yttrande några alternativa lösningar ej förelåg, och således hade KBS vid det laget bara att godkänna programillustrationen till fingerlösningen. KBS hade förutsatt en av KBS och luftfartsverket gemensam bedömning av rundahusalternativet. Detta skedde inte, utan luftfartsverket gjorde bedömningen av rundahusförslaget tillsammans med de konsulter som ritat fingerhusalternativet. Ett sådant partiskt förfarande måste anses helt otillfredsställande. Vad gäller marktrafik till och från terminalen ansåg av KBS kallad utomstående konsult att någon rättvis värdering inte kunde ske utan att rundahusalternativet gavs samma förutsättningar som fingerlösningen. Detta har inte beaktats. Vad gäller markfordon har luftfartsverket framhållit att det måste planeras med hänsyn till ökad användning av antalet fordon per passagerare. Detta måste ju från transportsynpunkt vara fullständigt fel, eftersom trenden går mot ökat antal passagerare per fordon, dvs. kollektiv trafik. Invändningarna mot rundahusalternativet är oriktiga även i detta avseende. Rundahusförslaget tar hänsyn till ökad kollektiv trafik med central utformning av sådan trafik till terminalen. Luftfartsverket anser att utbyggnadsplanen är likvärdig för fingeroch rundahusförslagen. Kan man verkligen säga så när man vet att rundahusförslaget fullt utbyggt drar 250 000 kvadratmeter mindre mark i anspråk? Detta har inte heller beaktats i luftfartsverkets remissvar. De båda alternativen är likvärdiga ur ventilationssynpunkt. Ventilationen löses med konventionella metoder. Yrkesinspektionen, brandchefen i Märsta och brandinspektionen anser att trafikramp och huset i övrigt går att ventilera och brandskydda med sedvanliga metoder, och därmed är rundahusförslaget fullt lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Inte heller denna viktiga synpunkt beaktas i luftfartsverkets remisskrivelse, utan SAS:s PM har fått ligga till grund för svaret även i dessa frågor. Vad gäller personalbehovet i den kommande terminalbyggnaden har det redovisats hur en minskning kan ske i rundahusförslaget. Så kan t.ex. personal sparas med hänsyn till placering och utformning av passfilter, serveringslokaler och butiker. Detta har kunnat ske tack vare husets flexibla utformning. Luftfartsverket har inte beaktat dessa möjligheter heller i sitt remissvar. Rundahusgruppens bemötande av SAS:s PM har heller inte beaktats. Och ändå handlar det om sådana väsentliga uppgifter som lutningen på passagerarbryggor, nivåförflyttningar med bagage, rulltrappor, ytuppgifter m.m.m.m. Luftfartsverkets påstående att det är på eget initiativ rundahusgruppen arbetat är felaktigt! Gruppen har tillfrågats av KBS om möjligheterna att på en generell lösning anpassa Arlanda 70-programmet. Förutsättningen har vidare varit att den kalkyl som KBS upprättade ej visade högre kostnad än fingerlösningen. Det har jag redan sagt att den inte gjorde. KBS:s kostnadskalkyl visade lägre kostnad än fingerlösningen, varför utredningsarbetet enligt rundahusförslaget fortsatte. Det framgår att under handläggningen något egentligt samråd inte skett mellan luftfartsverket och rundahusgruppen. Luftfartsverket har inskränkt sig till kritiska kommentarer till rundahusförslaget vid några sammankomster. Det framgår även av luftfartsverkets remissvar att rundahusgruppen blott erhållit vissa dimensioneringsanvisningar och bara en del av luftfartsverkets utredningsmaterial. Det måste anses helt otillfredsställande och direkt felaktigt med en sådan handläggning av ett ärende av detta slag och denna dimension. Alla uppgifter med tillhörande handlingar från samrådsmöten skulle ha lämnats till utredningsgruppen för rundahusförslaget för att möjliggöra en saklig bedömning. Nu har i stället en illa underbyggd kritik levererats. Det har gått prestige i ärendet. Departementet har måst fatta sitt beslut på underlag som inte varit fullödigt och allsidigt belyst. Detta är verkligen mycket otillfredsställande. Rundahusförslaget har dock visat stor styrka i anpassbarhet och passagerarvänlighet och när det gäller investeringsoch driftkostnader. Det är ovillkorligen nödvändigt att rundahusförslaget ges samma förutsättningar som fingeralternativet, och därför måste förslagshandlingar tas fram också för det. Med hänsyn till projektets stora betydelse hade tävlingsformen varit den mest ändamålsenliga. Det går inte att bara åberopa vissa experter; detta visar många genomförda arkitekttävlingar. Som exempel kan nämnas sjukhusbyggen, där intressanta och mycket användbara idéer många gånger har lämnats av förslagsställare som inte tidigare har sysslat speciellt med sjukhusbyggande. Att åberopa tidsnöd är inte heller godtagbart, eftersom projektansvariga i god tid borde ha planerat för denna form av konkurrens för att på så sätt få den bästa terminalbyggnaden på Arlanda uppförd. När ett alternativ så tidigt som hösten 1971 delgavs luftfartsverket genom KBS:s försorg skulle luftfartsverket ha planerat så, att alla de uppgifter och material som fanns tillgängliga kunde ha ställts till rundahusgruppens förfogande. Likaså är det självklart att sammankomster borde ha skett kontinuerligt med rundahusgruppen. Ett sådant sätt att sköta handläggningen hade också givit underlag för sakliga bedömanden av projekten. Det hade besparat kammaren denna debatt och givit landet den utformning av terminalbyggnaden som varit den riktiga både ur funktionssynpunkt och ur ekonomiska synpunkter. Tryckta anvisningar från finansdepartementet finns och skulle ha följts. När nu endast programillustrationer funnits att föreläggas regeringen borde ett bättre och mer genomarbetat material, dvs. förslagshandlingar, rörande båda alternativen i stället ha lagts fram för likvärdig bedömning. Hade frågan skötts på det sättet hade vi haft en helt annorlunda situation i dag, därom är jag övertygad. Jag har med detta klandrat handläggningen av detta ärende.

I runda huset angör de 20 flygplanen husets periferi runt hela omkretsen. Alla uppställningsplatser är helt likvärdiga och kan ta emot vilka flygplanstyper som helst. Särskilt för jumbojet är detta fördelaktigt. Flygplanen kan för egen kraft — dvs. utan bogsering — angöra alla platser runt huset utan att störa någon annan verksamhet. Runda huset är inte större än att det ryms mellan fingrarna i fingeralternativet. Detta visar fördelen av en kompakt lösning. Passagerarna förflyttar sig i runda huset företrädesvis i radiell riktning. I fingeralternativet däremot sker förflyttningen i husets längdriktning, ut i fingerspetsarna. Bilangöring kan ske i runda huset var som helst utefter den runda angöringssträckan utanför incheckningshallen. Efter avstigning förflyttar sig passagerarna radiellt mot husets mitt och passerar incheckningen, som är av genomströmningstyp. Passageraren väljer sedan den rulltrappa som ansluter till aktuell avgångsgate. De största flygplanen kan i runda huset angöra nära passkontrollen, vilket inte är fallet i fingeralternativet, där de endast kan angöra längst ut på fingrarna; detta betyder långa gångavstånd. Det är att märka att över hälften av antalet gates i fingeralternativet är belägna i fingerspetsarna vilket medför att huvuddelen av passagerarströmmarna får de längsta gångavstånden. Nästa bild visar fingeralternativet med några av de trånga passagerna för resenärerna. De avresande anländer i fingeralternativet med buss eller bil till avstigningsrampen utanför avgångshallen. Resenär som korttidsparkerar måste i fingeralternativet förflytta sig med bagage i två olika rulltrappor. Härvid måste man efter första rulltrappan korsa mötandehallen för att sedan ta en ny rulltrappa. I runda huset kommer resenären direkt till avgångshallen från parkeringen utan nivåförflyttning. Efter incheckningsförfarandet i fingeralternativet måste resenären vända sig om och bana sig väg genom den bakomvarande kön. I runda huset fortsätter passageraren rakt fram efter incheckningen, varför inga orienteringsproblem uppstår. Passagerarna förflyttar sig sedan i båda alternativen genom passkontrollen in i avgångshallen. Vilka passagerarströmmar och konfliktsituationer som då kan uppstå i fingeralternativet framgår av nästa bild, som visar passkontroll och passagerarströmmar i fingeralternativet och i runda huset. Om vi först tittar på runda huset finner vi att någon egentlig störning av passagerarströmmarna ej äger rum i samband med passkontroll och förflyttning till och från gates, restaurang, tax-free shop och liknande aktiviteter. I fingeralternativet förflyttar sig resenären efter passage av passkontrollen i mittkorridoren ut till aktuell gate. Här möter han hemvändande resenärer som skall leta sig fram till rulltrappan, vilken leder ned till bagageutlämningen. En transferpassagerare skall i fingeralternativet likaledes möta hela passagerarströmmen och leta sig fram till den över 200 meter långa korridoren, som går till det andra fingret. Samtidigt försiggår här korsande passagerarströmmar från och till bl.a. gates, cafeteria och tax-free shop. Vi måste ställa oss frågan: Kan detta såväl i dag som i framtiden anses ur planeringsoch miljösynpunkt acceptabelt? När jag gick igenom de här bilderna sade jag mig att detta nästan är en illustration av en modern myrstack. Folk korsar varandra och krockar med varandra ideligen. Det är precis som på Kastrup. Man kan samtidigt konstatera att någon direkt förbättring av detta förhållande inte är möjlig på grund av fingerlösningens dåliga flexibilitet och anpassbarhet. Följande bild visar hur passfiltren kan dimensioneras efter olika resandeströmmar. Passfilter för ankommande och avgående passagerare är i runda huset belägna på samma våningsplan och är utformade så att det är möjligt att under lågtrafiktid endast ha en passkiosk bemannad. Under högtrafiktid ges dessutom möjlighet till ett bättre utnyttjande av kapaciteten i kontrollen, då man kan ha flera filter öppna i den mest trafikerade riktningen. Bilden visar ett av de ställen i runda huset där man kan spara personal. Runda huset blir genom sin kompakta utformning mer driftekonomiskt än fingeralternativet. I fingeralternativet innebär uppdelningen i fyra passfilter att man på chartersidan får två passkontroller men kontroll för avgående i ett övre våningsplan och kontroll för ankommande i våningsplanet under. Samma förhållande gäller i fingret på reguljärsidan. Fingeralternativet ger således en lösning som kräver fyra på olika ställen placerade passfilter och måste därför ges ökade driftkostnader, dvs. personalkostnader. Vi ser på nästa bild hur det är med sektorsutnyttjandet i runda huset. Vid lågtrafiktid behöver endast en del av huset användas. Beroende på lågtrafikens omfattning kan denna sektor regleras, vilket åskådliggörs med de olika färgmarkeringarna på bilden. Det är ett antal sektorer — man kan inskränka sig till ett minimum vid låg resandefrekvens och sedan flytta ut efter hand som det behövs. Sektorsanvändningen under lågtrafiktid medför också en lämplig koncentration av flygplanen till den aktuella sektorn, vilket i sin tur medför en koncentration av ramptjänst och bagagehantering med kortaste möjliga förflyttningar på plattan. Sektorsuppdelningen visar också exempel på att driftkostnaderna kan hållas nere i förhållande till fingeralternativet, när alltid minst ett finger måste vara i drift, alltid mer än hälften av anläggningen bemannad. Jag visar nu ett interiörperspektiv, av vilket framgår att när den avresande passageraren passerat passkontrollen har han en direkt och god överblick över alla de gates som kan komma i fråga för honom. Någon osäkerhet när det gäller att hitta rätt behöver inte föreligga. Den ankommande passageraren ser i runda huset genast vid inträdet i utrikesvänthallen den passkontroll som han har att passera. Ingen osäkerhet kan råda om vart han skall gå. Den ankommande passageraren i fingeralternativet ser oftast inte passkontrollen. Dels kan den ligga ända upp till 175 meter längre bort, dels skyms den ofta av olika passagerarströmmar i mittkorridoren och av skyltning för olika aktiviteter. Jag visar nu på TV-skärmen en viktig bild av uppställningsplatserna för flygplanen samt miljön på plattan. I fingeralternativet kan jumbojet endast angöra terminalen på de yttersta platserna på respektive finger. Totalt kommer det att endast finnas plats för fyra jumbojet i fingeralternativet. Så länge den befintliga inrikesterminalen finns kvar kan endast tre jumbojetplan angöra terminalen. Vid de båda innersta platserna i fickan mellan fingrarna kan endast den minsta flygplanstypen — t.ex. DC-9:or — angöra terminalen. Om denna flygplanstyp utgår ur trafik i framtiden kan dessa platser inte utnyttjas för större plan. Uppställningsmöjligheterna är således fixerade och inte flexibla. I runda huset däremot kan jumbojet angöra terminalen vid minst 12 gates, och vid en utökning av plattan är det möjligt att angöra på samtliga platser. Flexibiliteten är således mycket stor för runda huset. Man bör även notera att i runda huset kommer alla flygbolag att få lika fördelaktiga avgångsplatser. Som alla vet alstrar jetflygmotorer buller, avgaser och kraftiga luftströmmar. Som framgår av bilden blir i fingeralternativet förhållandena i fickan mellan fingrarna ej särskilt miljövänliga. Buller, jetavgaser och damm och sand som virvlas upp koncentreras här när flygplanen för egen maskin förflyttar sig ut på banan efter ”push out”. Vi måste ställa oss frågan hur länge en sådan arbetsmiljö för dem som sysslar med flygplansoch bagagehantering samt transporter kommer att accepteras. Man kan befara att det redan när Arlandas utrikesterminal skall tas i bruk framkommit sådana krav på bättre arbetsmiljö att terminaler av typen fingerlösning kan bedömas som oacceptabla. Som framgår av bilden rör sig flygplanen däremot vid rundahusalternativet hela tiden tangentiellt utefter den cirkulära fasaden. Det uppstår således inga liknande miljöproblem som i fingeralternativet, utan här går jetströmmarna fritt ut över nejden och inte in i arbetslokalerna. Här visar jag en mycket viktig bild rörande utbyggnadsmöjligheter och kollektiv transport. Den utbyggnad av Arlandas utrikesterminal som nu är aktuell motsvarar i båda alternativen prognosen för 1980. När passagerarmängden ökar och terminalerna blir för små finns i runda huset en inre utbyggbar överyta på cirka 3 000 kvadratmeter. Normalt förutsätts i båda alternativen att en ny terminal byggs. Fingrarna i fingeralternativet kan inte förlängas eftersom de då inkräktar på taxibanorna. Fullt utbyggt år 2000 kommer Arlanda i rundahusalternativet att bestå av tre runda kompakta terminaler och i fingeralternativet av en krans av fingerbyggnader. Som framgår av bilden friläggs i runda huset betydande markytor, ca 250 000 kvadratmeter, som kan användas för andra ändamål. Genom denna markbesparing samt genom de billigare byggnadskostnaderna och den enklare framtida anslutningen till spårbunden trafik kan besparingarna då uppskattas till minimum 100 miljoner kronor. Som också framgår av bilden kan anslutning av kollektiva transportmedel ske mycket enklare i runda huset än i fingeralternativet. Dels behövs i runda huset endast en station till följd av det koncentrerade läget, dels kan spåren läggas helt bredvid befintliga byggnader och plattor, vilket medför en betydande förenkling och kostnadsbesparing. I fingeralternativet måste den kollektiva banan sprängas ner under både plattor och byggnader. Dessutom erfordras två stationer. Vid jämförelsen framstår runda huset klart som det mest fördelaktiga alternativet. Det har god utbyggnadsmöjlighet, är enkelt att ansluta till spårbunden kollektiv trafik samt är markbesparande och inte minst kostnadsbesparande. Jag visar nu på TV-skärmen en bild av den mycket viktiga bansträckningen på Arlanda. Det föreligger ännu inget beslut om hur sträckningen av den nya landningsbanan blir på Arlanda. Luftfartsverket förordar som bekant en nord-sydlig sträckning, medan t.ex. Märsta bullerkommitté av bullerskäl rekommenderar en öst-västlig bana. Fingeralternativet har placerats och utformats med tanke på att nästa bana blir nord-sydlig. Det är inte möjligt att utan en omprojektering flytta fingeralternativet och använda det för öst-västlig sträckning. Alternativet med runda huset är däremot oberoende av bansträckningarna, eftersom huset är helt symmetriskt. Någon svårighet att utnyttja runda huset vid öst-västliga huvudbanor på Arlanda finns således inte, vilket framgår av bilden där ett förslag på inpassering av terminalområdet mellan de två öst-västliga banorna redovisas. Detta är en mycket viktig synpunkt. Min sista bild på TV-skärmen visar att runda huset ansluter sig helt till den internationella trenden för flygplatser. Över hela världen har man kommit fram till att det är denna form som bäst tillvaratar flygets och passagerarnas miljökrav och bekvämlighet. Skall vi då i Sverige låsa oss vid en föråldrad princip från propellerplanens tid, nu när det finns ett framtidsanpassat alternativ i runda huset? Fru talman! Luftfartsverket har av okänd anledning låst sig vid en föråldrad lösning, som utvecklades under flygets propellerepok. Utvecklingen i världen i dag går mot runda eller halvrunda terminaler, där flygplanen enklare kan förflytta sig runt terminalen samt där angöringen av olika flygplansstorlekar blir valfri på annat sätt. Miljön på ”plattan” är dessutom bättre ur arbetssynpunkt än vad som är fallet i fickan mellan fingrarna. Som exempel på trenden ute i världen kan nämnas de delcirkelformade terminalerna i Dallas Fort Worth i USA, som när de är fullt utbyggda är världens största terminal och den första i världen som konstruerats för jumbojetåldern. I USA finns även Kansas City vars terminal har samma runda form. Tysklands nya storflygplats utanför Hamburg, Kaltenkirchen, får passageraroch flygplansvänlig struktur i delcirkelform. Det är upprörande att detta alternativ inte har givits tillfälle att värderas på likvärdig betingelse som fingerhusalternativet. Det är ett rättvisekrav att förslagshandlingarna i enlighet med motionärernas krav upprättas för båda alternativen. Fördenskull, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 i trafikutskottets betänkande nr 6.

Fru talman! Efter den ingående redogörelse som herr Clarkson lämnat både för det projekt som vi vill föra fram till prövning och för utvecklingen på flygets område är det onödigt för mig att gå in på någon längre beskrivning. Jag hade en omgång med herr statsrådet före jul i den här frågan. Den förlades till en rekordartat tidig morgon och blev kanske därför litet mer hetsig än den annars skulle ha blivit. Då var statsrådet alldeles låst vid det förslag som luftfartsverket lämnat och sade bestämt att endast det skulle prövas. Efter denna redogörelse av herr Clarkson och med hänsyn till de uppgifter herr statsrådet sedan dess fått tror jag att han kanske fått en annan inställning eller i alla fall blivit en aning nyfiken på vad det andra förslaget egentligen innebär. Kanske finns det nu utsikter till att även detta förslag tas upp till granskning. Hur handläggningen gått till och om det begåtts något fel tillkommer det inte oss här i dag att säga någonting om. Om det inte har gått juste till, så är det konstitutionsutskottets sak att ta upp det. Jag är tacksam mot utskottet som verkligen tagit sig tid med ärendet. Utskottet har hört företrädare för den arkitektgrupp som lämnat in ett förslag som kallas runda huset och har över huvud taget lagt ned ordentligt med arbete på detta i den bråda tid riksdagen nu har. Att utskottet sedan ändå är tveksamt när det gäller att ändra på något som gått så långt som detta kan jag förstå. Varken ett utskott eller en riksdag är ju egentligen något forum som kan bedöma om det ena förslaget eller det andra bör föredras. Det är mycket svårt att här gå in på sådana detaljer som skulle kunna ge avgörande svar på de frågor som fortfarande står öppna efter utskottets behandling. Vi har sagt att påståendet att runda huset skulle bli dyrare inte håller mot bakgrund av de uppgifter vi har fått. Vi tycker att det ligger mycket sunt förnuft i slutsatsen att det snarare skulle bli billigare, eftersom det är en kompakt byggnad och det alltså är mindre byggnadsarbete som skall utföras. Därav följer också att vi betvivlar att det skulle bli dyrare i drift. Det har visst inte utskottet sagt någonting om, men det har framförts tidigare. Vi säger att det är naturligt att det blir billigare i drift, eftersom man med detta alternativ inte behöver förlägga de olika servicefunktionerna på olika ställen, vilket man måste om man väljer att bygga de här långa fingrarna; man kan koncentrera en del av servicen och därför använda mindre personal. Vi som har velat ha fram rundahusalternativet till prövning har slagits av att det förefaller som om det skulle bli bekvämare för passagerarna, som om det skulle göra det lättare att hålla flygplatsen i ordning. Vi räknar väl ändå med att så småningom få ett flyg som är mer frekventerat än det är i dag. Vi har sett vår närmaste granne råka i bryderi med den typ av lösning som man nu är färdig att göra om i Sverige så pass långt efter det att den genomfördes i Danmark. Vi menar att det skulle ligga en trygghet i att bägge förslagen prövades lika ordentligt. Jag vet att statsrådet har sagt att han har sett på detta förslag och hört talas om det. Jag vet också att man på luftfartsverket säger sig ha sett det och anser sitt eget bättre. Men det är väl ändå riktigare att båda förslagen får föras fram, att de granskas jämsides så att man får ett begrepp både om kostnaderna — där man även kan ta upp detaljer — och om möjligheterna att använda lösningen även i framtiden när behovet av flygservice blir större. Vi anser också att det har ett visst värde för Sverige att få en flygterminal som är modern och som inte verkar gammaldags och passé redan när vi bygger den. Vi har inte haft — det får vi väl säga — så förtvivlat stor lycka med vårt flyg, vare sig med placeringarna eller med utformningen av flygterminalerna. Det har inte varit så mycket att hänga i julgranen och visa fram för folk som kommit hit, om man nu vill lägga den synpunkten på det. Jag hoppas i detta fall inte på riksdagen. Det finns ingen möjlighet för dem som inte sitter i bänkarna och mycket dåliga möjligheter för dem som sitter i bänkarna att göra sig en riktig föreställning om vilket av dessa alternativ som är bäst. Men jag hoppas ändå att statsrådet skulle vilja ta så pass allvarligt på denna sak, att han inte efteråt kan förebrås för att han inte tog all den notis om förslaget som han hade bort göra.

Då är jag för min del övertygad om att rundahusförslaget icke skulle ligga i lä. Det slutliga avgörandet kommer ändå att få träffas av statsrådet, men det skulle kännas tryggare om man inte kunde förebrå en myndighet eller ett statsråd för trångsynthet i ett sådant här fall. Jag har inte gjort det — jag har ännu inte förebrått statsrådet — men jag är rädd för att han senare kan råka ut för den beskyllningen om han inte vädrar ur den här frågan och granskar den noga. Det är sannerligen ingenting genant för ett statsråd att ta sig litet ytterligare betänketid i en sådan här fråga. Det spelar faktiskt en ganska stor roll och för dem det berör kommer den att ha betydelse under lång tid framåt. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herrar Lothigius och Clarkson.